Herr talman! Tore Claeson tog upp folkpartiets målsättning, att vi vill spara på bostadssubventionerna av statsfinansiella skäl. Tore Claeson har en helt annan uppfattning, och det kan jag nog inte göra mycket åt. Vi tycker att dessa subventioner som förra året uppgick till sammanlagt 34,8 miljarder 27 ligger på en så hög nivå att det finns anledning för statsmakterna att försöka begränsa dem. Tore Claeson menade att det var svårt att uppfatta att jag berört fördelningsaspekten i mitt anförande. Jag vill då börja med att hänvisa till att folkpartiet har lagt fram motioner om familjepolitiken med andra förslag än dem som ni i vpk arbetar för. Vi vill kraftigt förstärka barnfamiljernas ekonomiska situation. Det vill vi göra på tre olika sätt. Vi vill dels höja barnbidragen, dels höja flerbarnstillägget, dels inrätta ett vårdnadsbidrag. Man får lov att se till sambanden i politiken och vilka åtgärder vi föreslår. Som det nu fungerar med subventionerna till byggandet, beaktas inte fördelningsaspekterna på det sätt som vi anser borde ske. Vi tycker att man får en bättre fördelningspolitik om man ger riktat stöd till de grupper som det är angeläget att förbättra den ekonomiska situationen för — barnfamiljerna men också många äldre behöver på olika sätt stöd av samhället.
Herr talman! Tore Claeson tog upp den socialdemokratiska helomvändningen beträffande kompletteringspropositionen och fastighetsskatten och förundrade sig över att jag tyckte att det var bra att den hade skett, även med anknytning till återförvisningsyrkandet. Nu skall vi inte diskutera innehållet i kompletteringspropositionen vid det här tillfället, men jag vill säga att helt undviker inte bostadsutskottet att återkomma till kammaren i ärendet. Det hade vi däremot gjort, om socialdemokraterna och vpk hade följt vårt förslag om återförvisning och samordnat det här betänkandet med det som bostadsutskottet kommer att avge med anledning av kompletteringspropositionen. Det jag menade var att grunden för bostadspolitiken slås inte undan på det sätt som skulle ha skett om förslaget om fastighetsskatt hade stått kvar så som regeringen från början hade tänkt sig. Vad vpk är oroligt för är den metod som valts från centerns sida och som socialdemokraterna nu har anslutit sig till, för att undvika att fastighetstaxeringshöjningarna skall få slå igenom i form av höjd fastighetsskatt. Det är möjligt att i områden där marknadskrafterna drivit upp fastighetspriserna särskilt högt kan det få viss liten effekt, som dock blir mycket marginell med den teknik som har valts. Jag har svårt att uppfatta vpk seriöst, när partiet försöker sig på att gå marknadskrafterna till mötes. Det är naturligtvis svårt att hitta ett helt säkert system, men den teknik som vpk föreslår har mycket större brister. Fastigheter med nya taxeringsvärden skulle få en mycket kraftig höjning enligt vpk:s förslag. Det är särskilt besvärande i bristorter, och det borde man undvika.

Herr talman! Tore Claeson ägnade ett långt avsnitt i början av sitt inlägg åt att uttrycka besvikelse över att socialdemokraterna inte sökt stöd från vänster för att få igenom fastighetsskatten i någon form. Men sökt stöd från vänster är ju precis vad socialdemokraterna har gjort. Under en lång tid har socialdemokraterna och vpk suttit i förhandlingar. Uppenbarligen har vpk spelat ett för högt spel i de förhandlingarna och drivit krav på kommunistiska lösningar så långt att socialdemokraterna fann för — Prot. 1986/87:123 gott att lämna förhandlingarna. 14 maj 1987 Vi kunde i går höra vpk:s partiordförande säga att vpk kan tänka sig höjd fastighetsskatt på flerfamiljshus i privat ägo. Där ser vi vilken syn vpk har på rättvisa. Allmännyttan och de kooperativa fastigheterna skulle slippa undan, men privata fastighetsägare skulle åläggas att betala fastighetsskatt. Till detta skall sedan läggas en ny hård skatt på industrifastigheter. Jag vill ställa frågan: Vem tror Tore Claeson kommer att betala den skatten i slutändan?

Herr talman! Jag skall börja i slutändan, med Rolf Dahlberg.

Kostnaderna för detta är marginella i sammanhanget. Det finns alltså ett gott utrymme, och då bör man ta pengarna där utrymmet finns och låta dem som har det sämre ställt slippa undan. Erling Bager talade om fördelningseffekterna. Han säger att man måste se dem i sitt sammanhang. Och de förslag folkpartiet ställer på bostadspolitikens område om besparingar på 4—6 miljarder under några år skall ses mot bakgrund av de förslag man ställer på andra områden. Det kan jag förstå.

Agne Hansson talar om brister i vpk:s förslag beträffande fastighetsskatt. Bristerna är faktiskt inte större beträffande vpk:s förslag hur man skall beräkna fastighetsskatten nästa år än att förslaget kort och gott skulle innebära att det inte slår igenom i några höjningar som betyder ökade boendekostnader för någon kategori boende. Betraktar man det som en brist må man säga det,men jag har svårt att se vari bristen skulle bestå. Vpk:s förslag innebär, som jag ser det, den enda realistiska möjligheten att något så när få rättvisa då det gäller utfallet av fastighetsskatt för nästa år. Basera uttaget av fastighetsskatten 1988/89 på de nuvarande taxeringsvärdena!
Herr talman! Tore Claeson säger att företagen haft så stora vinster under fjolåret att de utan vidare klarar en ny fastighetsskatt, och att det bara skulle gälla marginella kostnader. Vi vet av de beräkningar vpk gjort att denna nya skatt skulle inbringa 2,5-3 miljarder. Det är alltså inga marginella kostnader. Men Tore Claeson svarade inte på min fråga vem han tror i slutändan kommer att få betala denna skatt, om vpk någonsin kommer i den sitsen att 29 kunna driva igenom den. Han undvek också att svara på min fråga om rättvisan i vpk:s system, såsom Lars Werner framställde det i går. Det var kanske lika bra att han undvek den frågan.
Herr talman! Vårt mål, Tore Claeson, för besparingar som är väsentliga och riktiga är 5—6 miljarder. Det målet tycker vi är riktigt. Inför den fråga vi behandlar här i dag anser vi att det vore realistiskt att göra besparingar på ett antal hundra miljoner kronor för det budgetår som vi diskuterar. Socialdemokraterna går en bit på väg. Vi går något längre. Moderaterna har beräknat besparingseffekten av sina förslag i sin motion till 1 800 milj.kr. Vi tycker att det är viktigt att få ned de stora bostadssubventionerna. Tore Claeson sade i sitt första anförande att det är viktigt att pressa ned byggkostnaderna. Vi har den uppfattningen att de omfattande bostadssubventionerna bidragit till att pressa upp byggkostnaderna och att detta i sig har gjort att det blivit ett högt pris på material och när det gäller byggverksamhet över huvud taget. Marknaden har en förmåga att anpassa sig, så om vi lyckades få ned subventionerna ytterligare, enligt den inriktning folkpartiets förslag har, skulle vi med all säkerhet också kunna börja ta itu med de höga byggkostnaderna.
Herr talman! Det är inte så som Tore Claeson vill göra gällande, att inga skulle få höjda boendekostnader enligt vpk:s förslag. De som skall bo i nyproduktionen får tvärtom väsentligt högre boendekostnader än vad som blir fallet när det gäller den möjliga marginella förändring som kan ske i några överhettade områden, exempelvis här i Stockholm, enligt vårt förslag. Dessutom går det inte att, som vpk förordar, ha två taxeringsvärden, nämligen ett som ligger till grund för fastighetsskatten och ett annat som ligger till grund för andra bedömningar vilka har samband med en fastighets värde. Jag sade i samband med återremissen av ärendet att det hade varit klokt om socialdemokraterna inte sökt sig åt höger utan fullt ut sökt sig mot mitten. Då hade vi inte behövt besvära kammaren två gånger. Jag har naturligtvis förhoppningen att socialdemokraterna inte skall lyssna på vpk, även om jag är orolig på den punkten när det gäller skatt på industrifastigheter. Jag vill råda socialdemokraterna att även i det fallet söka sig mot mitten — det är alltid säkrast.
Herr talman! Det vore nog klokt, Agne Hansson, om man då det gäller bostadspolitiken lyssnade litet mera på vpk:s uppfattningar. Detta visar inte minst erfarenheterna från mina 15 år här i riksdagen och min erfarenhet som ledamot av civilutskottet resp. bostadsutskottet. På en rad olika områden har viktiga vpk-krav så småningom tagits upp och gått igenom i kammaren. Vi tycker att det tar väldigt lång tid ibland, men vi är glada varje gång vi kan notera att våra förslag behandlats på detta sätt. Det blir faktiskt ingen höjd fastighetsskatt enligt vpk:s förslag, Agne Prot. 1986/87:123 Hansson. Trots att Agne Hansson säger att jag har fel på denna punkt, så har 14 maj 1987 jag inte det. Det återstår för Agne Hansson att visa hur en debitering av fastighetsskatt för 1988, på samma grunder som nu gäller, skall kunna ge en höjd fastighetsskatt som slår igenom i form av högre boendekostnader. Dessutom har vi kombinerat vårt förslag när det gäller fastighetsskatten med en tillstyrkan av regeringens förslag som skulle innebära dels höjda bostadsbidrag för dem som bäst behöver detta, dels lägre boendekostnader i nyproduktionen. Det är ett svar till Agne Hansson i detta avseende. Ett accepterande av vårt förslag skulle innebära 150 kr. i lägre boendekostnader då det gäller både småhus och flerbostadshus. Jag tycker fortfarande att man skall acceptera vårt förslag. Jag ber om ursäkt, Rolf Dahlberg, att jag inte svarade beträffande allmännyttan och kooperationen.

Detta sker i så fall mot bakgrunden av den roll som de spelar och de uppgifter som de har då det gäller att fullfölja riksdagens och kommunernas intentioner beträffande bostadsförsörjningen. Så enkelt är det. Jag fick frågan: Vem tror Tore Claeson får betala? Det beror alldeles på vilken politik man för. Om man menar att en större del av företagens vinster skall gå bl.a. till detta ändamål, då blir det företagen och aktieägarna som får betala. Och det är detta som vi eftersträvar.

Herr talman! Jag tänker i dag inte ta upp frågan om fastighetsskatten. Det blir en särskild debatt om den. Men jag vill ändå säga några ord om det som hände den 29 april då de borgerliga partierna begärde återförvisning av det ärende som vi i dag behandlar med motiveringen att det fanns skäl att samordna behandlingen av detta ärende med kompletteringspropositionen. Vi socialdemokrater och vpk ansåg att det inte fanns något sådant samband. Nu har vi genom folkpartiets partimotion med anledning av kompletteringspropositionen fått svart på vitt att vi hade rätt. I motionen står det: ”Det faktum att vi avvisar höjningen av fastighetsskatten innebär att vi också avvisar ”följdförslagen" om höjda bostadsbidrag och sänkt garanterad ränta. Dessa motiveras nämligen helt med att de krävs för att mildra effekterna av skattehöjningen.” Ja, nog var det ett onödigt borgerligt mellanspel som tagit dyrbar tid för kammaren. Herr talman! För oss socialdemokrater är och förblir målet för bostadspolitiken att alla skall ha rätt till en god bostad. Vi kan med stolthet konstatera att 31 svenska folkets bostadsstandard är en av de högsta i världen. Trots detta uppstår tid efter annan oroande tendenser som kan bli ett hot mot den sociala målsättningen. Jag tänker närmast på kostnadsutvecklingen, den alltmer besvärande bostadsbristen i framför allt storstäderna och de krafter som vill bygga bostäder av sämre kvalitet när det gäller både utrymme och utrustning. Vi socialdemokrater betraktar bostadsbristen som ett av de allvarligaste problemen att lösa, speciellt därför att bostadsbristen i första hand drabbar unga människor. Det enda sättet att komma till rätta med bostadsbristen är att bygga mer och att förstärka insatserna inom regionalpolitiken, så att överhettningen i framför allt storstäderna och i vissa residensstäder minskas. När man i dag har lyssnat på debatten och den våldsamma kritik som riktas mot oss socialdemokrater vill jag helt stillsamt påminna de borgerliga partierna om ett par saker som gäller den tid då de hade regeringsansvaret. Jag vill bara påminna om att hyran i hyreslägenheterna 1980 steg med 11,4 96. I dag har vi kunnat pressa ner höjningstakten till mellan 5 och 6 Ze. Byggkostnaderna steg 1980 med 20,6 926. 1986 hade byggkostnaderna pressats ner till 5,6 96. Jag medger att det är för mycket. Alla krafter skall sättas in för att hålla byggkostnaderna nere. Herr talman! Jag övergår nu till att kommentera reservationerna 1-37, som fogats till bostadsutskottets betänkande 10, med undantag för reservation 14 som Britta Sundin kommer att ta upp. I reservationerna 1 och 2 behandlar moderaterna resp. centerpartiet bostadspolitikens utformning och inriktning. I reservation 1 för moderaterna fram sina numera välkända synpunkter. I denna reservation tas upp, jag vet inte för vilken gång i ordningen, idéer om ökad valfrihet för den enskilde. När dessa tankar kombineras med moderaternas förslag om det statliga bostadsfinansieringssystemets utformning, är det helt klart att den valfrihet moderaterna talar för är en valfrihet för dem som kan betala mycket mer för sitt boende än vad som i dag är möjligt för de flesta. Det är bara att konstatera att moderaterna står för en helt annan bostadspolitik än den som i sina grunder omfattas av en mycket bred riksdagsmajoritet. Självfallet kan vi socialdemokrater inte ställa oss bakom en politik med dessa kapitalistiska förtecken. I reservation 2 lämnar centerpartiet sin syn på bostadspolitikens utformning och inriktning. Denna reservation skiljer sig från moderaternas i samma ämne. Det finns i denna reservation mycket som vi socialdemokrater kan ställa oss bakom. I reservationen anges bl.a. att bostadspolitiken bör utformas så att bostadsstödet i större utsträckning når dem som bäst behöver det, att inflytandet för hyresgästerna bör öka genom kooperativa lösningar, att lånevillkoren bör förenklas samt att ungdomarnas behov av bostäder till rimliga kostnader bör tillgodoses. Denna reservation har en helt annan och låt mig säga mera tilltalande utgångspunkt, som kan ligga till grund för diskussionerna om den framtida bostadspolitiken. Emellertid finns även i denna reservation företeelser som jag inte kan ställa upp på. Det gäller bl.a. att politiken skall utformas så, att allt fler skall få möjligheter att äga sin bostad. Om reservanterna därmed avser att det skall införas någon form av ägarlägenheter, tar jag bestämt avstånd från reservanternas idéer. I reservation 4 tar vpk upp inriktningen av den framtida bostadspolitiken. Mycket av det som begärs i reservationen är redan genomfört eller på väg att — Prot. 1986/87:123 genomföras. Det gäller t.ex. ökade möjligheter för hyresgästerna till 14 maj 1987 inflytande över den egna bostaden och bostadsmiljön. Det gäller förbättringar av miljonprogrammets bostäder och behovet av ett ökat nybyggande. Jag har ingenting att invända mot Tore Claesons synpunkter, men jag vill bara påminna om att beslut i dessa frågor fattades i december förra året. Därmed borde vpk-arna kunna vara nöjda. I reservation 5 tar vpk upp bostadsbyggandets omfattning. Jag har redan nämnt att beslut fattats av riksdagen i avsikt att öka såväl nysom ombyggnationer framför allt i storstadsområdena. Därmed har jag också berört reservationerna 6, 7 och 8 om bostadsbyggandets regionala fördelning. Åtgärder har vidtagits i avsikt att öka byggandet där bristen är som störst. Sedan ankommer det på kommunerna att se till att bygga bostäder. I reservationerna 10 från vpk och 11 från de tre borgerliga partierna tar man upp frågan om åtgärder beträffande omvandling från hyresrätt till bostadsrätt. I vpk-reservationen begärs åtgärder för att motverka en omvandling och i reservationen från de borgerliga partierna åtgärder för att underlätta en omvandling. Vi socialdemokrater anser att dagens ordning, som utgår från att kommunerna har det avgörande inflytandet över bostadsbeståndets fördelning på olika upplåtelseformer, skall gälla även i fortsättningen. Detsamma gäller även reservation 12 från vpk om prioritering av byggandet av flerbostadshus. I reservation 13 begärs åtgärder för att få till stånd absolut neutralitet mellan olika upplåtelseformer. Utskottet anser att dagens regler är godtagbara. Reservationerna 16-19 är fyra gamla bekanta. I reservation 16 från de tre borgerliga partierna begärs att dagens bostadsfinansieringssystem skall ersättas med ett kreditgarantisystem och att Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag skall avskaffas. Frågan om bolagets avskaffande har tagits upp i reservationer från de borgerliga partierna alltsedan det inrättades år 1985. SBAB bör finnas kvar. Det är värdefullt för staten att genom ett eget bolag kunna medverka i bostadsfinansieringen. I reservation 17 av oss socialdemokrater i utskottet avstyrks en vpk-motion i vilken begärs inrättande av en samhällelig bostadsbank. Vi reservanter vill inte nu medverka till detta. Erfarenheter bör vinnas bl.a. av de ändringar i systemet för anskaffande av krediter till bostadsbyggandet som infördes den 1 december förra året. Reservationerna 20-31 har avgetts av de borgerliga partierna var för sig eller i olika konstellationer. Samtliga reservationer tar upp räntebidragssystemet ur olika aspekter. Jag skall inte fördjupa mig i alla reservationerna. De är alla gamla bekanta. Jag vill emellertid något kommentera moderaternas paradreservation nr 20 om ett nytt räntebidragssystem. Utskottet skriver bl.a. följande om det moderata förslag som ligger bakom reservationen: ”Förslaget i motion Bo246 — — — innebär — — — att räntebidragssystemet avvecklas på sikt genom att den garanterade räntan för nya årgångar successivt räknas upp med en tiondel per år.

Bostadsbyggandet skulle praktiskt taget upphöra om motionärernas förslag förverkligades. Det bör räcka med att erinra om att statens stöd i form av räntebidrag uppgår till ca 2 miljarder kronor det första året efter färdigställandet. Även om det i och för sig kan finnas anledning att sträva efter ett ökat kostnadsmedvetande i bostadsproduktionen är utskottet främmande för att stödja ett förslag som slår så hårt mot så stora grupper av de boende. Tore Claeson begär i reservation 33 ett riktat stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen. Vi socialdemokrater delar uppfattningen om allmännyttans betydelse på bostadsmarknaden. Den självklara roll dessa företag tilldelats är ett uttryck för den betydelse statsmakterna tillmäter dem. Vi kan emellertid inte, bl.a. av statsfinansiella skäl, tillstyrka vpk-förslaget om att den garanterade räntan för dessa företag skall sänkas eller att den s.k. normala upptrappningen av de garanterade räntorna inte bör göras. Moderaterna motsätter sig i reservation 34 att ett statligt bidrag för konstnärlig utsmyckning införs. Utskottets majoritet finner det emellertid i hög grad värdefullt att åtgärder vidtas för att stimulera den konstnärliga utsmyckningen av våra bostadsområden. I reservationerna 35 och 36 föreslås att markresp. konkurrensvillkoret skall avskaffas. Dessa villkor, som båda är viktiga instrument för kommunernas möjligheter att förverkliga den bostadspolitiska målsättningen, bör inte avvecklas. Centern förordar i reservation 37 att någon form av stimulans införs för installation av alternativa extra värmekällor, som inte är elberoende.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

Herr talman! Maj-Lis Landberg tog först upp återförvisningsdiskussionen och samordningen mellan kompletteringspropositionen och betänkande nr 10. Hon såg inte något sådant samband som enligt vad vi hävdar föreligger. Det kanske inte är så konstigt att den socialdemokratiska bostadspolitiken ser ut som den gör, om socialdemokraterna inte ser detta klara samband. En ökning av boendekostnaden med 2 000 kr. under ett år påverkar övriga bostadspolitiska åtgärder och måste vägas in för att kunna nå en helhetsbedömning av bostadspolitiken. Det gäller t.ex. bostadsbidragens och räntebidragens utformning. Helt klart kommer en så markant kostnadsökning att få betydande följder när det gäller de grunder på vilka vi skall bygga upp helheten på bostadspolitikens område. Maj-Lis Landberg talade också om den socialdemokratiska bostadspolitiken och sade sig vara stolt över vad som gjorts på detta område. Jag vill gärna säga att socialdemokraterna har uträttat mycket inom bostadspolitiken som är utomordentligt bra. Men samtidigt har jag svårt att förstå att Maj-Lis Landberg kan vara stolt över den utveckling som medfört så svår bostadsbrist och en sådan regional obalans att man exempelvis i Stockholm under tre år fått en ökning av befolkningen med 42 000 invånare samtidigt som bostadsbyggandet har halverats. Då är det svårt att uppfatta det som seriöst menat att man vill bygga bort den bostadsbrist som nu råder. Det är ju en av socialdemokraternas främsta bostadpolitiker som står ansvarig för den bostadsproduktion som den man har haft i Stockholmsregionen. Sedan kommenterade Maj-Lis Landberg reservation nr 2, dvs. centerns reservation, och tyckte att det fanns många inslag där som var värda att beakta. Jag bara beklagar att vi inte har fått gehör för de förslagen, men jag ser naturligtvis fram emot en diskussion där vi i framtiden kan få ökat gehör från socialdemokraternas sida för de åtgärder som centern har föreslagit. Det gäller också förslaget om extra värmekälla, som Maj-Lis Landberg kommenterade. Jag tror att det vore klokt, såsom energiutvecklingen har varit, att man garderar sig för framtiden även när det gäller energiförsörjningen i bostäder.
Herr talman! Maj-Lis Landberg tog ett djärvt grepp inledningsvis, då hon stillsamt påpekade vissa saker och jämförde bostadspolitken i dag med den under de borgerliga åren.

Det är djärvt att då stå här och stillsamt säga: Tänk hur det såg ut under de borgerliga åren! Ja, det var inte så farligt då, även om hyran kanske just ett år steg mer än den gjorde det år som Maj-Lis Landberg valde att jämföra med. När Maj-Lis Landberg tog upp räntesystemet ante det mig att hon skulle läsa innantill ur betänkandet — det har skett tidigare. Det är utskottsmajoriteten som har skrivit detta. Vid utskottsbehandlingen varnade jag er uttryckligen för att i år lägga kalkerpapper på vad ni tidigare skrivit, för då skulle ni få det besvärligt i debatten. Faktum är att vårt räntebidragssystem medför en genomsnittlig höjning med 15 å 17 kr. per kvadratmeter. I samband med att bostadsministern införde kvarboendegarantin sade han uttryckligen att en höjning på upp till 25 kr. per kvadratmeter kan den boende få acceptera. Därutöver skall man få hjälp som sedan avtrappas. Socialdemokraternas förslag på den punkten har alltså betydligt mycket kraftigare effekter än vårt förslag till nytt räntebidragssystem. Det hör också till bilden att vi dessutom har förklarat att vårt system inte får genomföras, om inte samtidigt skattelättnader och barnavdrag införs och andra åtgärder på familjepolitikens område vidtas. Alla dessa åtgärder skall kombineras. Därför är det prat i tomma luften att stå här och läsa innantill de rader som ni har haft med varje år. Det är inte trovärdigt längre. Nu måste ni snart förnya er.

Herr talman! Maj-Lis Landberg började sitt anförande med att högläsa ur folkpartiets motion. Det är bra att ni läser folkpartiets motioner — de har mycket att bidra med. Sedan användes detta som ett argument för att vi ville återremittera och noggrant gå igenom den kompletteringsproposition som regeringen har lagt fram. Det skulle vi tydligen inte ha rätt till — vi skulle inte ha rätt att få tid till att göra noggranna beräkningar. Efter det att vi hade gått igenom propositionen, blev det, precis som här har anförts, ett klart nej till de förslag som där framfördes. Detta är väl inte så märkligt, med tanke på att något av förslagen innebär en sänkning av den garanterade räntan och att vi har argumenterat för en höjning av den garanterade räntan, räknat rätt över hela fastighetsbeståndet. Det är litet märkligt när man debatterar sådant här med socialdemokrater, för de går med en bit, men sedan gör de halt. Folkpartiet går en bit längre. Vi tycker det är riktigt att räkna upp den garanterade räntan, och vi motiverar detta. Moderaterna har sedan i sin motion angivit vad deras besparingsmål ligger på. Det märkliga med det socialdemokratiska beteendet är också att det i stället förbereds en fastighetsskatt som skulle ge intäkter på 2,7 miljarder kronor till statskassan och drabba alla boende rätt över; detta har pågått under tiden vi har suttit i utskottet och arbetat med vårt betänkande. Det är ju att gå omvägar och ge kostnader för de boende. Är det då inte mycket ärligare gentemot de boende att, som folkpartiet gör, våga tala om rakt ut att vi siktar på en högre upptrappning av den garanterade räntan, av de skäl jag i mitt tidigare anförande har andragit? Maj-Lis Landberg nämnde i sitt anförande att socialdemokraterna har beskyllts för en del saker i bostadspolitiken. Men det är väl inte så konstigt? Ni har ju gått ut så hårt. Tänk tillbaka på 1982 års valrörelse, där ni ständigt dammade på hur mycket som skulle göras och förändras: här skulle det bli en ny bostadspolitik! Då byggdes något över 40 000 lägenheter. Nu är antalet nere under 30 000. Det har varit en minskning hela tiden. Nog måste ni kunna konstatera att bostadsbyggandet har stagnerat under er tid vid makten, och det är väl inte konstigt om oppositionspartierna påpekar detta faktum?

Herr talman! Maj-Lis Landberg har något kommenterat en del vpkreservationer och rest invändningar mot dem, och jag skall i min tur bara säga någonting som stöd för reservationerna. Maj-Lis Landberg sade att det i många avseenden håller på att genomföras eller kommer att genomföras förslag till förändringar och förbättringar som vi har tagit upp i motioner och i reservationerna. Det är ju så att bostadskommitténs förslag till förändringar och förbättringar av bostadspolitiken bara till mindre delar har följts upp. Regeringsförslagen som sådana andas ingen optimism och ingen framåtanda. Trots att man på flera ställen i regeringens budgetproposition har gjort riktiga konstateranden beträffande både brister och behov, följs detta inte upp med några konkreta förslag, eller åtminstone i mycket liten utsträckning. Det är väldigt små steg som tas. Över huvud taget får man ett intryck av att regeringen endera inte är — Prot. 1986/87:123 medveten om den hastigt tilltagande spekulationen och marknadsanpass — 14 maj 1987 ningen av hela bostadsmarknaden och den kraftigt ökade segregationen i boendet, eller också är det så att regeringen mer eller mindre i tysthet accepterar en sådan anpassning och de konsekvenser som den får. Maj-Lis Landberg, från vpk:s sida kan vi inte godta vare sig de framförda skälen till faktiska försämringar eller de förslag till försämringar som sådana som framförs. Motivet, att av statsfinansiella skäl minska räntebidragen i ett läge där utgifterna på bostadsdepartementets verksamhetsområde de senaste åren reellt sett har sjunkit med ca 10 90 eller 8-10 miljarder kronor, är sällsynt utmanande även för att komma från socialdemokratiskt håll. De besparingar som görs liksom större delen av intäkterna beträffande den mycket omdebatterade fastighetsskatten borde självfallet främst användas för att hålla hyrorna nere och för att förbättra bostadsbidragen. Det är förslag iden riktningen som vi har lagt fram och som vi så att säga backar upp i våra reservationer. Paul Lestander kommer senare i sitt inlägg att något kommentera det som Maj-Lis Landberg sade om en bostadsbank, allmännyttans roll och ett riktat stöd till allmännyttan.

Herr talman! Först och främst sade Agne Hansson att jag raljerade litet när det gäller återförvisningsärendet. Men ett motiv för återförvisningen var ju att ni åberopade förslagen om räntebidrag och bostadsbidrag. På den punkten har ju folkpartiet i sin partimotion klart sagt att det fanns ett direkt samband med fastighetsskatten — men den tas inte upp i detta betänkande. Sedan hoppas jag, Rolf Dahlberg, att svenska folket skall bevaras från en moderat bostadspolitik. En moderat bostadspolitik skulle nämligen innebära att en mängd människor återigen måste bo trängre i mindre och billigare bostäder, eller också skulle fler människor tvingas bo i samma lägenhet. När ni åberopar skattesänkningar är det ju fråga om skattesänkningar för dem som har det bäst. Det handlar alltså om marginalskatten. Ni åberopar också en generell familjepolitik. Men det finns icke ett uns av fördelningspolitik i era förslag. Därför kan vi inte på någon punkt acceptera era förslag — och det kan ju inte heller de andra partierna. När det sedan gäller det som nu försiggår på den svenska bostadsmarknaden — framför allt i Stockholm, men möjligtvis också i Göteborg och litet grand i Malmö —, dvs. spekulation etc., vill jag framhålla att vi är starka motståndare till alla sådana tendenser. Ni talar emot sådana saker, men ni har inte ett enda förslag om hur vi skall motverka en sådan här utveckling. Så något om överhettningen i Stockholm. Vad beror denna överhettning på? Den statliga verksamheten i Stockholm utökas faktiskt inte särskilt mycket — inte ens den kommunala verksamheten utökas. I stället är det privata företag som utökar sin verksamhet här i Stockholm. Därför tycker jag att man skall försöka påverka de privata företagen så, att de inte etablerar sig 37 eller utökar sin verksamhet i de här kommunerna. Det var det jag avsåg när jag i mitt huvudanförande talade om regionalpolitiken. Agne Hansson tog upp frågan om den starka utvecklingen i Stockholm och om minskningen i byggandet här. Men från statsmakternas sida sätter man inte upp några hinder. Det är ju en kommunal angelägenhet att se till att så mycket som möjligt byggs. Jag tror dock inte att det räcker att bygga i fatt här i Stockholm, utan jag tror att man också måste förena byggandet med regionalpolitiska insatser för att dämpa utvecklingen i Stockholm.

Herr talman! I fråga om den regionala snedbalansen noterade Maj-Lis Landberg att de regionalpolitiska åtgärderna är viktiga, och det vill jag stryka under. Men vad vi i centerpartiet kritiserar är bristen på regionalpolitiska åtgärder från regeringens sida. De åtgärder som har vidtagits har inte varit riktade så att effekten har blivit att den nuvarande obalansen har kunnat undanröjas. Det är framför allt en statlig uppgift att se till att det skapas en riktig balans i landet. Det är helt riktigt, som Maj-Lis Landberg säger, att det är en kommunal angelägenhet att bygga, när statsmakterna har uppställt regler att handla efter. Det är också därför som jag kritiserar bostadspolitiken i Stockholm, där socialdemokraterna har haft ansvaret under så lång tid och där utvecklingen inte alls har gått åt rätt håll. Så länge som vi i centerpartiet inte ser att en förändring till det bättre kommer till stånd anser vi att det är vår skyldighet som oppositionsparti att försöka driva på utvecklingen åt rätt håll. Maj-Lis Landberg tog upp en hel del som hon tyckte var bra i centerns bostadspolitik men som socialdemokraterna ändå inte har accepterat, och hon ställde frågan om vi accepterar ägarlägenheter. Jag vill säga att vi gärna ser ett ökat ägande, och vi har reserverat oss på den punkten i bostadsutskottets betänkande. Därmed säger vi inte nej till hyresrätter. Hyresrätter är mycket bra för den sociala bostadspolitikens utveckling och för rörligheten på bostadsmarknaden. När det gäller boendeinflytandet har SABO gjort mycket. Det bör alltså ske en balanserad utveckling av alla de tre besittningsformerna. Jag vill fråga: När kommer socialdemokraterna att gripa sig an ryckigheten? När kommer stabiliteten, helhetssynen och långsiktigheten? När kommer lösningen på ungdomarnas bostadsproblem? När kommer förbättringen av boendet för de äldre? Så länge som vi i centerpartiet inte har fått gehör för våra påpekanden om bristerna på detta område kommer vi att verka för att de skall undanröjas.
Herr talman! I mitt inledningsanförande tog jag upp en av den stora mängd insändare om bostadsproblemen som har skrivits under den senaste tiden och som handlade om det äldre paret som hade problem att gå i trappor och ville byta bostad men som drabbades av reavinstskatten och därför inte kunde byta bostad. Jag avslutade med att fråga Maj-Lis Landberg vilket råd hon och socialdemokraterna ville ge detta par för att de skulle klara situationen. Efter att ha lyssnat på Maj-Lis Landbergs senaste inlägg tar jag tillbaka frågan-jag Prot. 1986/87:123 är övertygad om att Maj-Lis Landberg inte bör ge detta gamla par något råd. — 14 maj 1987 Jag vill att Maj-Lis Landberg skall läsa ledaren i tidningen Vår Bostad som komi går. Den tidningen är ett organ för Hyresgästföreningen och HSB, som är närstående socialdemokraterna. Läs den ledaren, där de tre sista raderna är följande: ”Det kan inte bli någon särskilt rolig valrörelse för s-regeringen nästa år.” Med Maj-Lis Landbergs sätt att debattera kommer valrörelsen att bli helt katastrofal.

Herr talman!

Vi är medvetna om att de förändringar i dagens bostadspolitik som man borde arbeta för och som vi från vpk har försökt puffa för i motionerna och i reservationerna inte kan genomföras på en gång. Men de viktigaste besluten borde kunna fattas under exempelvis en treårsperiod för att sedan successivt genomföras under fem till sex år.

På längre sikt måste man genomföra mera genomgripande förändringar av bostadspolitiken. Man måste skapa förutsättningar för en lösning av bostadsfrågan som innebär jämlikhet och rättvisa i boendet, en lösning som i jämlikhetens och solidaritetens anda ger alla tillgång till en bra och billig bostad som passar olika människors behov och önskemål. Produktionen och fördelningen av bostäderna måste då styras av helt andra faktorer än dens.k. fria marknadens okontrollerbara mekanismer. Den marknadsekonomiska efterfrågan måste därför ersättas med en bedömning av det verkligt sociala behovet av bostäder, där olika boendeformer har sin givna plats. Det är något av detta, Maj-Lis Landberg, som vi efterlyser från regeringen: mera framsynthet, mera optimism, litet djärvare tag när det gäller bostadspolitiken, gärna litet mera av visioner. Framför allt gäller det att man snabbare går till beslut och vidtar åtgärder som innebär förbättringar för bostadskonsumenterna.

Herr talman! Maj-Lis Landberg har tidigare två gånger i debatten konstaterat att man kan söka sanningen i folkpartiets motioner. Låt mig 39 återvända till den av oss väckta kommittémotionen om bostadspolitiken och ta upp de höjningar av den garanterade räntan som vi har ansett vara nödvändiga att genomföra. Socialdemokraterna har gått ett stycke, och vi har gått något längre och vill ha en 330 milj.kr. större besparingseffekt. Jag ställde en fråga till Maj-Lis Landberg i mitt föregående anförande om det inte hade varit ärligare att för de boende i bostadsbetänkandet tala om hur mycket man tänkte höja bostadskostnaderna. Nu planerade man att höja fastighetsskatten med 2,7 miljarder men lät detta komma som en överraskning när betänkandet egentligen var slutbehandlat. Enligt beräkningar i tidningen Expressen i går skulle den föreslagna höjningen av fastighetsskatten slå igenom på en trerumslägenhet med ” 100-150 kr. i månaden”. Det är sannerligen fråga om kraftiga höjningar. Vi har givetvis inte inom folkpartiet samma möjligheter att räkna på höjningar som bostadsdepartementet och regeringen har, med de samlade resurser som där står till förfogande. De beräkningar som vi har gjort av hur mycket man skulle behöva höja den garanterade räntan för att åstadkomma en besparing motsvarande den av folkpartiet föreslagna visar dock att den höjningen skulle ligga någonstans mellan 0,1 och 0,15 procentenheter. Då skulle höjningen för en trerumslägenhet på 80 m? stanna vid ca 50 kr./m? i månaden. Vi tycker att vi har varit ärliga mot de boende när vi har redovisat vilken höjning som vi anser vara nödvändig. Vi har inte tillämpat tekniken att genom en fastighetsskatt ta ut dessa kostnader av de boende. Hade det inte varit ärligare, Maj-Lis Landberg, att gå fram på det sätt som folkpartiet har tillämpat?

Herr talman! Jag har inte läst hela artikeln i Vår Bostad, Rolf Dahlberg, men den behandlar såvitt jag vet fastighetsskatten. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag i dagens debatt inte tänker ta upp fastighetsskatten. Den skall diskuteras en annan gång. Sedan, Rolf Dahlberg, har jag ingen tilltro till moderaternas bostadspolitik. Den har aldrig haft ett uns av social inriktning eller innehållit något av vad jag kallar solidaritet i boendet. Skulle ni ha haft makten skulle människorna ha haft ett mycket ojämlikt boende. Därför tror jag inte ett dugg på moderaternas bostadspolitik. Ni kombinerar era förslag på ett sätt som innebär ytterligare försämringar för dem som har det sämst och förbättringar för dem som har det bäst. Det är moderat politik. I de inlägg som gjorts från företrädare för centern, folkpartiet och vpk har heller ingen gått upp till försvar för den moderata bostadspolitiken. Tore Claeson vet mycket väl att jag i stora stycken delar hans uppfattning när det gäller den solidariska och sociala bostadspolitiken. När det gäller de förslag som folkpartiet och centern lägger fram är det möjligt att vi i en framtid kan sammanjämka oss till en bostadspolitik som är till båtnad för hela det svenska folket. Jag vill dock erinra om att bakgrunden för bostadspolitiken har varit att vi har haft och har ett underskott i statens finanser och att vi har en statsskuld. Den ekonomiska politiken har fått ett mycket stort inflytande, och vi har varit tvungna att ta hänsyn till att statens finanser måste förbättras. Det har många gånger varit svåra beslut för en bostadspolitik av socialdemokratiskt — Prot. 1986/87:123 märke. 14 maj 1987

Bostadspolitiken Herr talman! Jag skall kommentera några av folkpartiets reservationer i det betänkande som vi nu diskuterar. Men innan jag gör det vill jag säga något om bostadspolitiken mer generellt och om hur den upplevs i Sverige i dag. Om man med hjälp av enbart rubriker försöker sammanfatta och beskriva den i dag förda bostadspolitiken, har det under senare tid givits många exempel och uppslag på sådan rubriksättning i tidningar och bostadstidskrif ter av olika slag. Här några exempel som jag mött den senaste månaden: ”Bygg bostäder — inte dimridåer” ”De unga trycker på” ”Snigelfart på bostadsbyggandet” Den sista rubriken är hämtad ur tidningen Vår Bostad. Län för län redovisas sedan i en följande artikel i samma tidning dagens bostadsbyggnadssituation enligt länsbostadsnämnderna. ”Alldeles för lågt”, rapporteras från Stockholms län. ”Östergötlands län planerar 1 500 nya bostäder 1987 men säger samtidigt att det inte räcker.” Malmöhus lön rapporterar: ”Kronisk brist på ungdomsbostäder.” Hallands län: ”Stor bostadsbrist.” I Göteborgs och Bohus län talar man om kris. Älvsborgs län sammanfattar situationen med orden: ”Bostadsbristen växer.” ”Vi har bostadsbrist i alla kommuner”, rapporteras från Norrbottens län. Ingen borde vara förvånad över dessa rapporter. Vi känner ju alla till att bostadsbyggandet har gått ned år för år. Och i färskt minne har vi den socialistiska oppositionens kritik när det gäller bostadsbyggandet under de borgerliga åren — den har berörts också här i dag. Det byggdes för litet, fick vi veta, och man kritiserade hårt bostadsminister Birgit Friggebo. Siffrorna talar dock sitt tydliga språk. År 1981 — det sista kalenderår den borgerliga regeringen var ansvarig för bostadspolitiken — påbörjades 44 500 lägenheter. 1986 har siffran sjunkit till under 30 000 — en minskning med 15 000 lägenheter. En något märklig utveckling, kan man tycka, efter alla de vallöften socialdemokraterna i 1982 års valrörelse gav när det gällde bostadsbyggandet. Då utlovades minsann att det skulle bli fart på bostadsbyggandet igen. Ja, bostadsbyggandet skulle utgöra själva motorn i hela den svenska ekonomin. Då — 1982 - fick vi höra att det lönar sig att bygga bostäder. Vi fick veta att byggnadsarbetarens jobb ger den bostadslöse chans till bostad och sätter samtidigt fart på samhällsekonomin. Bostadsbyggandet har alltid ansetts vara motorn i svensk ekonomi, hette det. Det ger arbete i skogsindustrin, träindustrin, byggnadsmaterialindustrin, möbelindustrin, porslinsoch glasindustrin, gruvnäringen, betongindustrin, osv. Ja, vi fick veta att även gardintillverkningen skulle gynnas av det ökade bostadsbyggandet. Sedan valrörelsen 1982 och efter socialdemokraternas övertagande av regeringsmakten kan vi i dag, fem år senare, konstatera att antalet påbörjade lägenheter har sjunkit med över 30 26. Men 4 så är också kritiken hård mot både bostadsministerns och den sittande regeringens förda bostadspolitik. Den socialdemokratiska bostadspolitiken bygger på regleringar och subventioner. Antalet stödformer blir allt fler och alltmer kostnadskrävande. Förutom att det drar stora kostnader blir effekterna många gånger negativa. Olika upplåtelseformer ges inte en likvärdig behandling. Bostadspolitiken är alltid aktuell. Alla människor måste bo någonstans på något sätt. Därför har människor också ofta synpunkter på boendet. Synpunkterna kan röra bristen på bostäder eller tillgången på bostäder, priser, ytor, fastighetsskatten, ränteavdragen osv. Bostadsdebatten präglas i dag dock av en viss uppgivenhet, för att inte ta till ordet hopplöshet. Unga människor letar förgäves efter små lägenheter som de skulle ha råd att hyra. Hyresgäster och villaägare oroas av förslag om högre fastighetsskatt som skulle fördyra boendet. Den växande barnfamiljen söker större lägenhet men har svårigheter att finna någon. Ändå visar undersökningar att det egentligen finns tillräckligt med bostäder, allmänt sett. Men genom ett utbrett felboende uppstår omfattande bostadsköer i vissa områden och tomma lägenheter i andra. Människor bor kvar i stora bostäder och räddas med hyresregleringar undan från att betala vad bostaden egentligen är värd. Yngre familjer hindras därigenom att byta upp sig. Längst ned på skalan står ungdomarna och blockeras från att över huvud taget komma åt någon lägenhet. De snedvridningar som i dag finns på bostadsmarknaden på grund av regleringar försöker den socialdemokratiska regeringen rätta till med nya regleringar. Regler och normer är dagens honnörsord i bostadspolitiken. Men som så många gånger förut visar det sig att regleringar ofta skapar fler nya problem än dem som de var satta att lösa. Jag skall nu gå över till att kommentera några av folkpartiets reservationer. Reservationerna 29 och 31 rör räntelånen. Vi menar att räntelån fortsättningsvis inte bör beviljas. Härigenom uppstår en besparing på 100 milj.kr. på detta anslag. Kostnaden för eftergift av räntelån har minskat kraftigt under en följd av år. Bostadsstyrelsen beräknar att kostnaden under 1987 88. Räntelån avser hus byggda 1958-1967 och ges till 240 000 lägenheter i flerfamiljshus. Låneskulden per lägenhet är relativt låg. Om de totala utgifterna, varav en del är lån, slås ut på dessa 240 000 lägenheter, innebär det ca 900 kr. per lägenhet. Det kan inte i ett kärvt statsfinansiellt läge hävdas att räntelånen fortfarande skall utgå. Jag yrkar bifall till reservationerna 29 och 31. Inkomstrelaterade bidrag har flera nackdelar, menar vi. De skapar stora marginaleffekter vid inkomstökningar. Vissa barnfamiljer påverkas dessutom extra hårt genom att de drabbas av marginaleffekter både av bostadsbidrag och inkomstprövade barnomsorgsavgifter. Inkomstprövade bidrag skapar också incitament till fusk, vilket leder till behov av kontroller som kan vara integritetsstörande. Folkpartiet anser därför att stödet till barnfamiljerna bör utgå som generella bidrag, dvs. utan inkomstprövning. Vi anser bl.a. att barnbidraget bör höjas väsentligt, flerbarnsstödet förbättras och ett särskilt tillägg för förskolebarn, s.k. vårdnadsbidrag, införas. Det är inte möjligt att direkt avskaffa bostadsbidraget. Vi anser därför att bostadsbidragen bör frysas på den nuvarande nivån, så att vi successivt växer ur systemet genom att allt färre får bidrag med allt lägre belopp. Även med vårt förslag kommer sålunda bostadsbidragen att finnas kvar under en lång övergångsperiod. I reservation 122 framhåller vi att de övre hyresgränserna för bostadsbidragen till barnfamiljerna bör höjas och bostadsbidrag utgå med 80 20 av bostadskostnaden mellan den nedre och övre hyresgränsen. Den nedre hyresgränsen bör höjas enligt regeringens förslag. Den besparing som blir följden därav föreslås tas i anspråk för en höjning av de övre hyresgränserna för familjer med minst två barn. Förslaget innebär oförändrat anslag till bostadsbidrag för budgetåret 1987/88 jämfört med innevarande budgetår. Jag yrkar bifall till reservation 122. Herr talman! Regeringen vill införa ytterligare en stödform för barnfamiljer. Familjer med minst två barn som erhåller bostadsbidrag föreslås få statliga lån motsvarande 25 96 av låneunderlaget vid köp av småhus eller äldre egnahem. Ett något reducerat räntebidrag föreslås utgå. Den avreglering av kreditmarknaden som ägt rum har gjort det betydligt lättare och billigare att låna för köp av småhus. Många villaägare som tidigare har varit hänvisade till dyra lån har nu kunnat erhålla bättre och långfristiga lån från bostadsfinansieringsinstituten. Detta har givetvis också gjort det lättare för barnfamiljerna att köpa äldre villor. Som jag tidigare framhållit anser folkpartiet att barnfamiljerna skall stödjas genom generella bidrag. Vi avvisar därför den här nya stödformen. Jag yrkar bifall till reservation 40. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till de övriga reservationer som folkpartiet finns med på och dessutom till reservation 13.

Herr talman! När riksdagen om någon timme fattar beslut om bostadspolitiken, är det beslut som berör alla människor i vårt land. Även om vi har olika uppfattningar om bostadspolitikens utformning och olika uppfattningar om - de regler och villkor som skall gälla för samhällets medverkan i fråga om bostadsfinansiering, bostadsbidrag osv., är vi överens om hur viktig bostaden är för oss. God bostad i en bra miljö är ju avgörande för hur vi fungerar som människor. Det är insikten om detta som gör att vi från samhällets sida, stat och kommun, satsar så mycket på bostadspolitiken som vi faktiskt gör. Om man räknar räntebidrag och lägre skatt på grund av underskottsavdragens effekter, direkta bostadsbidrag och en del andra anslag och bidrag, kommer man totalt upp i 25—30 miljarder kronor. Men trots ett så stort stöd från samhällets sida är boendekostnaden ändå en tung post även för den enskilda människans plånbok. I detta betänkande har bostadsutskottet liksom de närmast föregående åren haft att diskutera vilka besparingar som man av statsfinansiella skäl anser sig behöva göra. Vi har inte gjort det därför att vi i och för sig tycker att det är roligt att försämra villkor, utan det är därför att bostadspolitiken inte kan sväva fritt omkring utan att påverkas av de ställningstaganden vi gör på andra politikområden. När centerpartiet har föreslagit en del förändringar av det ekonomiska stödet — jag skall återkomma till detta mera i detalj om en stund — är det som ett inslag i den ekonomiska politik vårt parti vill föra. Vi är ense om att det behövs en begränsning av konsumtionen för att kunna reducera statens budgetunderskott. Vi tycker att det är viktigt att nå det målet, för vi menar att det är en av förutsättningarna för att kunna uppnå det för bostadspolitiken kanske viktigaste av allt, nämligen att på lång sikt få en väsentligt lägre räntenivå än i dag. Räntenivån trycker bostadspolitiken och påverkar boendekostnaden väldigt starkt. Därför är det ett oerhört viktigt mål att sänka räntorna. Men bostadspolitiken påverkas också av hur vi gör i regionalpolitiskt sammanhang. Utöver de effekter som har diskuterats alldeles nyss — höga överlåtelsepriser, affärer med hyreskontrakt osv. i storstadsområdena — spelar naturligtvis kostnaden för att producera bostäder en viktig roll — höga byggkostnader medför höga hyror. Något mycket allvarligt på lång sikt i det sammanhanget är, anser jag, den kraftiga koncentrationen av boendet i Sverige till storstadsområdena och möjligtvis högskoleorter. Vi hör ibland talas om hur man tänker sig en omflyttning av flera hundra tusen människor från olika delar av landet till storstadsområdena. Om så sker, innebär ju det ett oerhört tryck på bostadsmarknaden i storstadsområdena, samtidigt som det sker en stor kapitalförstöring ute i landet. Jag frågar mig om vi verkligen har råd att föra en sådan politik. Jag anser att det är nödvändigt att se till att vi får en regionalpolitik som balanserar den här utvecklingen, för annars kommer bostadspolitiken att utsättas för mycket stora störningar. När vi diskuterar hur det framtida skattesystemet skall se ut måste vi tänka på att detta påverkar boendet och familjernas möjligheter att bo på ett bra sätt. Det tycker jag är en viktig målsättning. Inriktningen måste vara att hjälpa dem som har de lägsta inkomsterna genom att se till att det finns ett fribelopp i botten och när man reducerar det direkta skatteuttaget se till att alla får del av detta. Jag skall under resten av mitt anförande beröra några av de reservationer som centerpartiet fogat till bostadsutskottets betänkande. En handlar om bostadsfinansieringens organisation. Jag tror det är viktigt att försöka förenkla och förbilliga på bostadsområdet, och det kan man göra med kostnaderna kring tillförseln av kapital. Centerpartiet har under ett antal år arbetat för att bostadsfinansieringen skulle ligga utanför statens budget. Det hade varit en rationalisering att kapitalmarknadsinstitutionerna tagit hand om hela finansieringen. I dag införs undan för undan nya avgifter, t.ex. ökade uppläggningsavgifter, aviseringsavgifter osv. Dessa kostnader borde man vid en rationell uppläggning kunna komma bort ifrån. Varje sådan besparingsmöjlighet måste man ta till vara. Självfallet erfordras då också en garanti från statens sida för att alla, oavsett den egna ekonomin, skall kunna skaffa sig en egen bostad. Vi har också arbetat för att minska bostadsstyrelsens lånestock. Det finns en förfärlig massa smålån. Det har nu funnits gott om kapital i den öppna marknaden och det hade varit riktigt att kapitalmarknaden löst in dessa lån. Vi har aldrig fått gehör för detta på papperet i bostadsutskottets betänkande eller i riksdagsbeslut, däremot i verkligheten. Vi kan ju se på redovisningen för 1985/86, där regeringen räknat med att budgeten skulle ha en inkomst av bostadslåneamorteringar på 2,5 miljarder. Det verkliga resultatet blev 6 200 milj.kr., dvs. betydligt mer än dubbelt så mycket. Från centerns sida tror vi att det finns förutsättningar att gå vidare på den vägen. Vi är medvetna om att ränteläget just nu inte främjar inlösensintresset. Det behövs aktiva insatser och någon form av stimulans för att reducera statens lånestock. Jag var inne på konsekvenserna av den starka koncentrationen till storstadsområdena. Vi vet att det där är höga kostnader för att bygga nya bostäder. Koncentrationen pressar upp byggkostnaderna, och staten faller undan genom att acceptera överkostnader och räntebidrag till överkostnader. Man ger fullt bidrag upp till 110 26 och sedan 50 96 räntebidragseffekt mellan 110 och 125 96 av kostnaderna. Jag tycker det är fel att vi på detta sätt fortsätter att subventionera överkostnaderna. Bara låneunderlaget borde ge räntebidrag. Då fordras en större egen insats av fastighetsägaren om han vill ha bostadslån och uppföra bostäder i de områden där det är dyrt. Vi menar dock att höga kostnader inte skall innebära att man inte får bottenlånet. Ett annat av våra förslag när det gäller att reducera statens kostnader för bostadssektorn är att ta bort räntebidragen för de fastigheter som har lån enligt äldre lånekungörelser. Vi avser de lånekungörelser som tillkommit före den nu gällande bostadsfinansieringsförordningen från 1974. När regeringen på olika sätt försöker hitta former för att stärka budgeten genom skattehöjningar, genom reduceringar på kommunsektorn osv., så är det märkvärdigt att socialdemokraterna inte kan tänka sig att gå med på vårt förslag. Ett genomförande av förslaget skulle för nästa budgetår spara ungefär 350 milj.kr. Det gäller räntebidrag som utgår till fastigheter som är byggda för 12-15 år sedan till en kostnad på mellan 1 000 och 1 200 kr. per kvadratmeter. När det gäller dessa borde det i dagsläget finnas möjligheter att betala kostnaderna fullt ut. Andra besparingsåtgärder som skulle kunna genomföras är att slopa hyresförlustgarantierna, de temporära hyresrabatterna, kvarboendegarantierna etc. Allt detta har satts in för att öka bostadsproduktionen i de områden som är ekonomiskt starkast i landet och som enligt vår mening borde klara finansieringen härvidlag själva. Det är vidare viktigt att försöka minska det antal regler som styr bostadsbyggandet och bostadspolitiken. Dit hör markvillkoret. Detta infördes under andra förhållanden. Socialdemokraterna har upprepade gånger undantagit småhusen — dessa har inte omfattats av markvillkoret. Vi för vår del tycker att markvillkoret helt kan slopas. I utskottet har man diskuterat frågan om en översyn av aktieutdelning när det gäller allmännyttans grundfond och aktiekapital. Vi anser att principen måste vara att ägaren, dvs. kommunen, skall bestämma vilka avkastnings Prot. 1986/87:123 krav man har på det kapital som ställts till förfogande för ett allmännyttigt bostadsbolag eller grundfonden för en stiftelse. Det är klåfingrigt att härvidlag försöka gå in i den kommunala självstyrelsen. Detta måste vara en sak som kommunerna själva avgör, så att det också skapas rättvisa mellan de människor som bor i kommunen. Det är som sagt kommunerna som skall avgöra vilka krav på avkastning på kapitalet som skall ställas. När det gäller kostnaderna för de arkeologiska undersökningarna anser vi att regeringens förslag i princip är bra, men vi har en något annan åsikt om uppläggningen. Dessa kostnader har varit ett bekymmer. Nu startar man i liten skala genom att ge möjligheter till ett visst stöd. Vi har för vår del velat ta steget fullt ut och redan från början låta stödet få formen av bidrag i stället för lån. Avslutningsvis, herr talman, vill jag beröra reservationen om VA-nätet och säga några ord om angelägenheten av att vi får till stånd flera investeringar i ombyggnad av detta nät. Vi vet att systemet är gammalt — 50 90 av det är byggt före 1965. Det uppstår förluster genom exempelvis onödigt stor vattenproduktion. Vi kan helt säkert räkna med att det också är miljöproblem; det är ju inte bra att det som transporteras i ledningarna kommer ut i omgivande mark. Det pågår en teknisk utveckling för att man skall kunna vidta åtgärder på området. Det tycker vi är bra, men vi anser att det vore nödvändigt med en ordentlig genomgång för att undersöka hur man skall kunna finansiera en betydligt mera omfattande verksamhet än den som i dag förekommer. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till centerpartiets reservationer.

Herr talman! Allas rätt till en bostad där friheten och integriteten är skyddade slogs fast i riksdagen 1985. Gamla, handikappade och långvarigt sjuka skall ges förutsättningar att bo kvar i vanliga bostäder i våra bostadsområden. Tre bostadspolitiska mål angavs när det gäller att förbättra boendeförhållandena för de nämnda grupperna. 3. Rätten till god boendestandard oavsett vårdbehov, dvs. rätten till en bostad med god tillgänglighet, gott om utrymme och god utrustningsstandard i en miljö som ger förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Centerpartiet tar i reservation 14 upp frågan om äldres och handikappades boende. Centerpartiet anser att särskilda krav måste ställas på äldres och handikappades bostäder och att de själva skall kunna välja bostadsort, boendeform och serviceinsatser. Såvitt jag kan bedöma finns det inga motsättningar mellan de önskemål som framförts i de motioner som ligger till grund för reservationen och den målsättning som riksdagen har antagit. Innebörden av riksdagens beslut är ju att alla skall ha rätt till en egen bostad. Och det är väl ingen överdrift att påstå att det för närvarande pågår ett intensivt arbete i vårt land för att minska — Prot. 1986/87:123 institutionsboendet. 14 maj 1987 Vi vet att många människor som i dag vistas på institutioner av olika slag skulle kunna skrivas ut till ett självständigt boende om bostadsförhållandena förbättras och om hemtjänsten och primärvården byggs ut. De flesta människor vill hellre bo kvar hemma än flytta till en institution när de blir gamla eller om de på annat sätt blir beroende av stöd och hjälp. De flesta sätter stort värde på att bibehålla sin självständighet. I ett eget boende kan man också undvika den passivisering som ofta blir en följd av det totala omhändertagandet som institutioner i många fall erbjuder. Den målsättning som vi nu har ställer stora krav på boendemiljöns kvalitet. Brister i bostaden och i bostadsmiljöns utformning och tillgänglighet skapar social isolering och gör handikappade mer beroende av hjälp och stöd. Att ha en god utrymmesstandard och bostadsutrustning är naturligtvis särskilt viktigt för människor som behöver stöd och hjälp. Goda boendeförhållanden är ofta en förutsättning för en framgångsrik rehabilitering och för att människors fysiska och mentala resurser skall kunna tas till vara. Men med en god boendestandard avses inte bara förhållandena i den egna lägenheten. Också tillgängligheten och den yttre miljön, integreringen i bostadsbebyggelsen i övrigt, förekomsten av service, möjligheten till grannkontakt och fritidsverksamhet har stor betydelse. Fortfarande återstår det mycket att göra innan målet om självständighet i boendet och rätten till ett eget boende är uppfyllt. Och det ställer stora krav på kommuner och landsting som har ansvar för detta. Men målsättningen är klar — omsorgen om äldre skall utformas utifrån principerna om normalisering och självbestämmande. Normalisering innebär att insatserna skall underlätta för den enskilde att bo och verka i sin vanliga miljö under så normala förhållanden som möjligt. Självbestämmande förutsätter ett varierat utbud av stöd och service som individen kan välja av samtidigt som den personliga integriteten respekteras. Självbestämmande innebär också möjlighet att välja boendeform — vanlig bostad, servicehus, ålderdomshem - som även kallas servicehus med helinackordering, gruppboende och sjukhem. Det är ett omfattande förändringsarbete som pågår och som skall göras inom flera sektorer och med olika lösningar beroende på de förutsättningar som finns i skilda delar av landet. Vi får inte heller glömma bort att även om de allra flesta äldre kan och vill bo hemma finns det äldre som vill bo i någon form av kollektivt boende därför att de behöver mycket vård, service och tillsyn eller av andra skäl. Framför allt är det viktigt att förändringen görs med största varsamhet och med hänsyn till de enskilda människor som är berörda för att inte någon onödigtvis skall komma i kläm. Detta ställer stora krav på samordning och samarbete mellan olika verksamheter och på kommunen som ansvarar för att tillgodose behovet av bostäder och service samt på landstingen som ansvarar för sjukvården. Herr talman! Eftersom de önskemål som förs fram i reservationen väl sammanfaller med tidigare antagna målsättningar finns det ingen anledning till någon ytterligare åtgärd från riksdagens sida. Jag yrkar avslag på reservation 14 och bifall till utskottets hemställan i motsvarande del.
Jag får meddela att anslag nu satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om detta plenums fortsättning efter kl. 19.00.
Herr talman! Britta Sundin tog upp centerreservationen nr 14 om de äldres och handikappades boende och yrkade avslag på den. Hennes huvudmotivering var att det inte finns några motsättningar eller skillnader i uppfattningar mellan oss och inte heller några skillnader när det gäller de mål som vi satt upp tillsammans. Då kan man fråga sig varför inte vi har fått gehör för vår motion och varför denna reservation har behövt komma till. Om det inte finns, som Britta Sundin här sade, några skillnader i uppfattningar, varför har då inte vår motion tillstyrkts? Jag skall inte närmare utveckla motiven för vår reservation igen utan hänvisar till vad jag sade i mitt första anförande, där jag tog upp dessa motiv. Vi tycker från centerpartiets sida att socialdemokraterna alltmer fjärmar sig från en bostadspolitik med sociala inslag. Det tar sig t.ex. uttryck i förslagen om att förändra bostadsanpassningsbidraget så att det drabbar de äldre som bor i glesbygdskommuner där antalet åldringar är särskilt stort. Försöken att komma fram till en vettig lösning när det gäller ålderdomshemmen, som Britta Sundin också berörde, har varit knaggliga. Det är ett annat exempel. Till slut har vi nått enighet, något som är positivt för ålderdomshemmen. En debatt återstår även där när det gäller driftbidragen. Det vore bra om socialdemokraterna kunde återgå till en bostadspolitik med större mått av socialt inslag. Det skulle gagna boendet för de äldre och handikappade. Det är det vi vill åstadkomma med vår reservation.
Herr talman! Agne Hansson frågar sig vad det finns för anledning till reservationen. Jag kan faktiskt ställa samma fråga. Jag frågar mig verkligen vad det fanns för anledning för centerpartiet att reservera sig i denna fråga. Vi har bl.a. i utskottsbetänkandet skrivit in att vi vill att regeringen skall följa de mål och riktlinjer som vi antagit och se hur man skall kunna konkretisera och förverkliga målen. Motionen går ju ut på att man skall konkretisera målen. Då förstår jag inte vad centerpartiet hade för anledning att avge en reservation.
Herr talman! Anledningen till reservationen, Britta Sundin, är helt enkelt den att vi från centern anser att regeringen hittills ännu inte konkretiserat målen.

Herr talman! Mitt anförande med anledning av detta betänkande kommer huvudsakligen att behandla sex reservationer där vi från vpk har en helt annan uppfattning än utskottet.

Det är stötande ur rättvisesynpunkt att de skattebetalare som har låga inkomster skall behöva stå reellt för en så stor andel av statens och kommunernas skatteintäkter. En viktig förklaring till varför det blivit så är den snabba ökningen av underskottsavdragen. Under åren 1973—1982 nära sjudubblades de totala underskottsavdragen. Det är framför allt under 1970 och 1980-talen som den markanta ökningen ägt rum. Det huvudsakliga i underskotten är räntor på egna hem. Ett förhållandevis högt ränteläge sedan slutet av 1960-talet och starkt stigande villapriser har medverkat till ökningen av avdragen, men detta utgör endast en del av sanningen. Främst höginkomsttagare och kapitalstarka individer har systematiskt utnyttjat systemet till skatteplanering för att minimera de egna skatterna. Detta har i sin tur medverkat till att driva upp priserna. Ur skattemoralisk och fördelningspolitisk synpunkt är detta oacceptabelt. Sedan 1983 har värdet av underskottsavdragen begränsats. Detta är dock otillräckligt. Slopade underskottsavdrag skulle kunna höja boendekostnaderna. Därför föreslår vänsterpartiet kommunisterna att en samhällelig bostadsbank inrättas. Utlåningen från en sådan bank skulle ske till låg och fast ränta. Med en halvering av räntan skulle kostnaden för fritidshus och egnahem bli i huvudsak densamma som i dag för byggnader av normal standard. Villor och fritidshus av lyxkaraktär skulle inte subventioneras genom lån i bostadsbanken. Där kunde i stort sett samma begränsningar gälla som i dag finns vid den statliga belåningen. Lyxkonsumtion och spekulation skulle inte som i dag premieras genom underskottsavdragen.

Herr talman! Bostadsbidragen är viktiga medel för att komma vidare på vägen mot målet att alla skall kunna få möjlighet att efterfråga en bostad som tillgodoser rimliga behov. För det första att bostadsbidragen i högre utsträckning än i dag direkt 14 maj 1987 täcker bostadskostnader. Den del av bidraget som ibland betraktas som inkomstprövat konsumtionsstöd minskas. Det innebär att bidragen blir ett mer uttalat bostadspolitiskt instrument än de är för närvarande. För det andra kommer en större andel av höga bostadskostnader att kunna täckas av bidrag. För det tredje återinförs bostadsbidrag till hushåll utan barn för ungdomar. För det fjärde kommer inte någon del av studielån att jämställas med inkomster. För det femte förenklas bidragsprövningen. I bostadsutskottets betänkande nr 20 redovisas olika meningar om bostadsbidragen. Jag skall kommentera några av de många reservationerna och därmed också motivera varför jag yrkar avslag på reservationerna nr 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57 och 59—66 och bifall till reservationerna 50, 54 och 58. Moderaterna vill avveckla bostadsbidragen och ersätta dem med grundavdrag. Detta kräver ändringar i nuvarande skattesystem. Det har riksdagen redan avvisat. Den moderata modellen med avdrag i stället för bidrag kan väntas gynna höginkomsttagare och bli mindre värd för den som har låga inkomster. Moderaterna anser att de ändrade reglerna för bostadsbidragen, som vi nu skall ta ställning till, kommer att ge mindre valfrihet i fråga om boendet. I själva verket är det precis tvärtom. Flera hushåll kommer att få möjlighet att efterfråga bättre och rymligare bostäder med de nya reglerna. Det innebär givetvis ökad och inte minskad valfrihet. Moderaterna, centerpartiet och folkpartiet vill inte införa några bostadsbidrag för ungdomar. Därför säger de att det inte blir en enda bostad till med hjälp av bostadsbidragen. Självfallet blir det inte det, men ungdomar som av ekonomiska skäl inte kan få en egen bostad får nu förbättrade möjligheter att söka en egen bostad. Bostadsbidragen är ett bland de övriga förslag som finns i proposition 93, som vi skall behandla i nästa vecka, om åtgärder för att åstadkomma bostäder åt unga. Bostadskommittén föreslog i sitt betänkande att bostadsbidrag till hushåll utan barn skall återinföras. I bostadsutskottets betänkande nr 12 förra året förutsätts att förslag skall föreläggas riksdagen. Nu föreligger det alltså ett förslag om bostadsbidrag till hushåll utan barn för ungdomar mellan 18 och 28 år. Därmed är bostadsutskottets tidigare framförda krav delvis tillgodosett. Vi erinrar om detta i reservation nr 50 och förutsätter att regeringen har sin uppmärksamhet riktad på frågan. Vi vet att det finns fler hushåll utan barn som behöver bostadsbidrag. Det är angeläget att de också kan få bostadsbidrag, så snart som det ges ekonomiskt utrymme för det i statens budget. Vi är alltså beredda att arbeta för att det skall bli ett sådant utrymme för att också de här hushållen skall komma att få bostadsbidrag. Det är mitt svar på Tore Claesons direkta fråga. Det förslag som nu föreligger är avsett att underlätta för ungdomar utan barn att klara kostnaderna för en bostad även om inkomsterna är låga. Det måste vara värdefullt att få detta stöd just under ungdomsåren, då många ännu inte kommit in på arbetsmarknaden. Därför hälsar vi socialdemokrater 51 med tillfredsställelse att bostadsbidrag till hushåll utan barn kan återinföras och att de ges till en grupp som har mycket stort behov av dem. Av dessa skäl yrkar jag avslag på reservationerna 49 och 51 och tillstyrker reservationerna 50 och 54. I fem reservationer behandlas hyresgränserna. Moderaternas och folkpartiets förslag syftar till att så småningom avveckla bostadsbidragen, medan vpk föreslår höjda övre hyresgränser och oförändrade undre gränser, dvs. totalt högre bostadsbidrag. Folkpartiet vill minska anslaget till bostadsbidragen genom höjda nedre hyresgränser och viss höjning av de övre hyresgränserna. Höjningen blir dock mindre än enligt regeringens förslag. Detta är första steget mot en avveckling av bostadsbidragen. Folkpartiet vill i stället höja barnbidragen. Alla barnfamiljer behöver en ändamålsenlig, tillräckligt rymlig bostad till en kostnad som är möjlig att bära. Skall även familjer med små eller måttliga inkomster räknas som målgrupp, måste vi ha kvar riktade bidrag som kan täcka en rejäl andel av bostadskostnaden. Med regeringens förslag ökar barnfamiljernas möjligheter att efterfråga även nybyggda bostäder på ett sätt som skulle bli mycket dyrt att åstadkomma genom enbart höjda barnbidrag. Vpk:s förslag leder till så starkt ökade kostnader att det inte ryms inom det anslag som propositionen anger. Därför yrkar vi avslag på det. Vi accepterar att regeringsförslaget är vad som nu är samhällsekonomiskt möjligt. Dessutom anser vi att det är nödvändigt att höja de övre hyresgränserna även om det i någon mån sker på bekostnad av höjda undre gränser. För många barnfamiljer är detta en förutsättning för att kunna efterfråga en rymlig nyproducerad eller nyrenoverad bostad. Jag yrkar avslag på reservationerna 56, 57, 59 och 122 och tillstyrker reservation 58. Inkomstprövningsreglerna behandlas i två reservationer. Moderaterna vill att bidragen skall prövas mot disponibel inkomst efter skatt, medan centerpartiet nöjer sig med att vilja dra av det allmänna avdraget från den sammanräknade bidragsgrundande inkomsten. I båda fallen torde högre inkomsttagare gynnas. Vi socialdemokrater föredrar regeringens förslag, som mer gynnar låginkomsttagare. Bostadsbidragen är framför allt avsedda att underlätta för dessa. Därmed yrkar jag avslag på reservationerna 52 och 53; Samtliga borgerliga partier vill att hälften av räntekostnaden för lån som avser förvärv av bostadsrättslägenhet skall vara bidragsgrundande bostadskostnad. Dessutom vill centerpartiet och folkpartiet att ett belopp som motsvarar en normal avskrivning på egnahem också skall vara bidragsgrundande kostnad. Enligt propositionen uppgår avgifterna för bostadsrättslägenheter till ungefär samma belopp som hyrorna för motsvarande lägenheter. Därmed blir den bidragsgrundande bostadskostnaden likartad. Om räntekostnaderna skulle läggas till, skulle detta innebära stora skillnader mellan olika bostadsrätter. Men den kanske väsentligaste invändningen är att dessa räntekostnader är svåra att skilja från andra räntekostnader. Med hänsyn till dessa förhållanden vill vi inte medverka till en ändring av gällande regler. Vi avstyrker därför reservationerna i detta avseende. De tre borgerliga partierna avstyrker förslaget om förenklade regler för prövning och omprövning av bostadsbidragen. Propositionsförslaget innebär att de allra flesta bidragstagarna slipper omprövning mer än en gång om året. Ingendera parten — vare sig den som får bidrag eller den som har att pröva detsamma — kommer att vara skyldig att kontrollera bidraget under pågående bidragsår. Vi slipper ifrån den närgångna kontroll som har kritiserats och som med fog har upplevts som obehaglig och integritetskränkande. Utskottet föreslår att den som får högre inkomst under bidragsåret slipper göra en anmälan. Men den som får lägre inkomst under bidragsåret får rätt att själv begära en justering. Den minskade kontrollen — och därmed mindre risk för att integritetskränkande åtgärder vidtas — bibehålls, precis som det föreslås i propositionen. Bidragsberättigade däremot får genom utskottets förslag till en ändring på denna punkt rätt att själva aktualisera ändringar som är positiva för dem. Vidare vill centern också ha ett utökat skattejämkningssystem i stället för bostadsbidrag. Det är svårt att bedöma vilka effekter ett sådant system skulle få för de enskilda hushållen. Jag avser då t.ex. den eftersläpning av slutlig uppgift om den egna bostadskostnaden som skulle bli följden, om ett sådant system infördes. Visserligen skulle ett sådant system innebära en hög grad av rättvisa och måttliga kontrollåtgärder. Men den väsentliga invändningen är olägenheterna för de hushåll som året efter drabbas av återbetalningsskyldighet. De som får ett extra tillägg tvingas vänta på bidrag till en utgift som de har haft flera månader tidigare. Därför anser utskottsmajoriteten att det är olämpligt att lägga dessa uppgifter på skattemyndigheterna. Således yrkar jag avslag på reservation 64. I övrigt tillstyrker jag hemställan i bostadsutskottets betänkande 10 avseende bostadsbidragen.

Herr talman! Margareta Palmqvist säger beträffande de olika förslag till förbättringar avseende bostadsbidragen som vpk har lagt fram att det inte är möjligt att inom den ram som budgeten nu medger gå med på de i och för sig motiverade förbättringar som vpk föreslår. Detta är naturligtvis en diskussionsfråga. Det är alltså fråga om vad man prioriterar och vad man är beredd att satsa på.

Det gäller ju en förbättring av bostadsbidragen, och frågan är då hur låst man skall vara av ett budgetförslag från regeringens sida. För drygt ett år sedan förutsatte utskottet — och riksdagen hade ingenting att erinra — att riksdagen skulle föreläggas ett förslag om att möjligheten för hushåll utan barn att få bostadsbidrag skulle återinföras. Det var bakgrunden till min kritik i mitt tidigare anförande och den fråga som jag ställde. Nu har jag fått ett svar av Margareta Palmqvist på den punkten, och jag tolkar svaret så att socialdemokraterna kommer att medverka till att det så snabbt som möjligt fattas ett beslut som innebär att möjligheten för alla hushåll utan barn att få bostadsbidrag återinförs. Jag kan godta ett sådant besked, som jag uppfattar som ganska rakt och bestämt, och i förlängningen av det ser jag att denna möjlighet snarast återinförs.
Herr talman! Om det blir så som Margareta Palmqvist eventuellt utlovade till Tore Claeson, är det ett ytterligare exempel på ryckigheten i den socialdemokratiska bostadspolitiken. Det är inte alls länge sedan bostadsbidragen togs bort för denna kategori, och nu skall de alltså strax efteråt införas fullt ut igen. Anledningen till att jag begärde ordet var Margareta Palmqvists motiv för att avvisa centerns förslag att inte införa bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn, dvs. ungdomar. Motivet var att ungdomarna genom regeringens förslag skulle få bättre möjligheter att skaffa sig bostäder. Det är alltså helt felaktigt, och det är därför som centerpartiet har reagerat. Ungdomarnas bostadssituation förbättras inte genom regeringens förslag. Det är inte så att ungdomarna först får pengar i handen och sedan kan skaffa sig en bostad, utan det är först när ungdomarna har fått en bostad som de får bostadsbidrag. Därför hjälper regeringens förslag inte ungdomar som i dag står utan bostad, men det gynnar dem som redan har en bostad. Det är således en uppenbar skillnad även på den punkten mellan regeringens och centerpartiets förslag när det gäller att behandla alla lika. Regeringen gör inte det, och därför reagerar vi. Det blir precis samma effekter när omprövningen nu tas bort, dvs. de som redan har det bra tjänar på det medan de som har det sämre förlorar. Ingen kan bestrida att det är så. Jag vill hänvisa till de beräkningar som har gjorts i utskottet och som bevisar att borttagandet av omprövningen får sådana effekter. Dessa beräkningar har också gjorts i bostadsdepartementet, som t.ex. visar att det bland 1 772 bidragstagare i Örnsköldsviks kommun gjordes 417 omprövningar, just på grund av att inkomsterna hade ökat i förhållande till gällande gränser. Om hälften av fallen hade gått åt motsatt håll hade det varit illa nog med det förslag som nu läggs fram — de skulle ha drabbats mycket hårt om en omprövning inte gjordes när inkomsten minskade. Detta är en felaktig fördelningspolitik. Det borde socialdemokraterna inse.
Herr talman! Margareta Palmqvist är kritisk mot att folkpartiet vill göra vissa justeringar av bostadsbidragen och säger att vi då slår in på en väg som innebär att vi så småningom vill avskaffa bostadsbidragen. Ja, detta är folkpartiets inriktning när det gäller bostadsbidragen. Vi föreslår nu en liten justering, och samtidigt för vi fram förslag om kraftigt höjda barnbidrag. Vi menar att det är en riktig politik att familjerna får en större nettoinkomst att använda och att de kan göra de prioriteringar de själva önskar, utan knytning till bostaden. Margareta Palmqvist tar själv upp de bekymmer som uppkommer genom kontrollen och menar att den kan bli integritetskränkande. Det är riktigt att kontrolluppgifterna kan bli det. Det är också en av anledningarna till att folkpartiet vill minska bostadsbidragen och i stället höja barnbidragen. På det sättet kan man friare disponera de medel som man har till förfogande.
Herr talman! Först några ord till Tore Claeson. Även om vi ibland tycker att vi har fått för litet pengar, tycker jag ändå att vi måste respektera de ramar som är angivna för bestridande av kostnaderna för bostadsbidragen. Vi kan inte gång på gång spränga ramarna, om vi skall få ett budgetutfall som totalt är rimligt för statens del. Vi måste alltså vid varje tillfälle ta hänsyn till de ekonomiska förutsättningar som finns. Jag avstår för min del från att i dag blanda in diskussionen om fastighetsskatten. Vi har nu att ta ställning till den ram som är angiven i budgetpropositionen från januari. Jag tycker att det är viktigt att man även i det fortsatta arbetet med förbättringar av bostadsbidragen till ensamstående har klart för sig att dessa bidrag skall rymmas inom de ramar som vi har att arbeta med. Agne Hansson pekar på att det inte blir några bostäder av bostadsbidragen. Men de ger ändå möjligheter för ungdomar som har mycket låga inkomster att efterfråga de bostäder som vi hoppas skall kunna bli resultatet av de åtgärder som föreslås i propositionen om bostäder åt unga, vilken kommer upp till behandling nästa vecka. Att bostadsbidragen är av väsentlig betydelse för åstadkommande av förbättringar för ungdomar är det alltså inget tvivel om. Agne Hansson vill också påstå att omprövningsreglerna är orimliga. Jag tycker dock att utskottet avsevärt har förbättrat dem. Redan i propositionen ges möjligheter till omprövning i vissa bestämda angivna hänseenden. Förbättringen innebär att om man får en 25-procentig minskning av sina arbetsinkomster under bidragsåret, skall man kunna begära en höjning av bostadsbidraget. Därmed är mångas önskemål tillgodosett, utan att man behöver koppla in kontrollåtgärder som på ett olyckligt sätt kränker bidragstagares integritet.

Herr talman! Jag skall kommentera några av reservationerna i bostadsutskottets betänkande. En del är litet märkliga. Ibland hör man inte minst från de borgerliga partierna att staten styr för mycket och lägger sig i och att man skall låta människor själva bestämma eller lokala organ ta hand om verksamheter. Men i det här sammanhanget är det precis tvärtom — här litar man inte på kommunalfolket eller på människorna ute i landet och anser därför att staten skall gå in. Det är någonting som inte stämmer. Man borde väl ändå vara konsekvent i sin politik. I en reservation tar man exempelvis upp frågan om en utvidgning av VA-nätet. Det är naturligtvis alldeles riktigt att många kommuner runt om i landet har ett bristfälligt VA-nät som behöver förstärkas och rustas upp. Men det bör ju ligga i kommunernas intresse att göra det. Om man reparerar vattenläckor och byter ut ledningar har man igen det i form av besparingar i framtiden. När det gäller ombyggnadslån för lägenhetssammanslagningar är man emot subventionerna för denna verksamhet. Det är också ganska märkligt, eftersom det är kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen. De kommunalmän som arbetar med de här frågorna i våra kommuner vet naturligtvis bäst hur lägenhetssammansättningen i kommunen bör vara. Vi anser att det finns skäl att behålla dessa subventioner. Vidare tar man upp någonting som man brukar ta upp i dessa sammanhang, nämligen att man inte tycker om hyresgästerna samlade i organisationer. När Siw Persson berörde frågan om hyresgästinflytande vid ombyggnad lät det precis som om det vore Lars Anderstig i Stockholm som yttrade sig över hur det skall se ut vid ombyggnad nere i Skåne eller uppe i Norrbotten eller var det nu är. Det är ju inte på det sättet. Verkligheten är den att hyresgästerna tillsammans i kontaktkommittéer där de bor följer verksamheten och är mycket intresserade av de här frågorna. I praktiken är det de människor som bor där, samlade i organisationen, som har ett inflytande. Jag tycker det är angeläget att slå fast att organisationslivet i vårt samhälle, inte minst hyresgästernas organisation, spelar en mycket viktig roll, inte minst därför att man också tar ansvar för den verksamhet man bedriver. Det vill jag påstå att Hyresgästernas riksförbund gör på ett seriöst sätt. När det gäller den kommunala delfinansieringen i samband med bostadsanpassningsbidrag hörde jag Agne Hansson säga att om nu kommunerna får gå in med en insats i de här sammanhangen drabbar det glesbygden. På vilket sätt drabbar det glesbygden? Om bostadsanpassningsbidraget höjs, och staten svarar för 60 96 av den kostnaden, och kommunen går in med 40 96, kan man ju fundera över om det inte kan vara rimligt att de kommunalmän som styr ute i kommunerna är med och hjälper till att förbättra lägenheterna för att människor skall kunna bo bra i landets olika delar. Om man nu inte tycker att detta är rimligt, får man välja nya kommunalmän som kanske mera bryr sig om människor som har bekymmer med rörelsehandikapp och annat. De borgerliga vill heller inte subventionera ändrad lägenhetssammansättning genom tilläggslån. Vi tycker att det är angeläget. Det kan ju uppstå situationer där tilläggslånen behövs. Lägenhetssammansättningen kan vara av den arten att man vill ha ett mera blandat lägenhetsbestånd. Herr talman! Till sist vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt till bostadsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag känner mig verkligen inte träffad av Lennart Nilssons allmänna omdöme om dem som saknar förtroende för människor i allmänhet. Det är ett så pass luddigt och lösligt påstående att det över huvud taget inte går att bemöta. När det gäller frågan om kommunerna och ROT-programmet för de gamla avloppsoch vattennäten är det allmänt bekant att den socialdemokratiska ekonomiska politiken har inneburit omfattande nedskärningar inom den kommunala sektorn. Kommunerna har svagare ekonomi. Dessutom flyttar människor från många kommuner som har omfattande avloppsnät med en ganska betydande ålder. Det finns alltså väsentliga sociala skäl för att ge ett sådant här bidrag. Det är inte fråga om något allmänt dåligt förtroende för kommunalmän och deras eventuella kompetens. De politiska maktskiftena, som säkerligen är nödvändiga på en del håll, får man ta ställning till ute i kommunerna.
Herr talman! Lennart Nilsson tyckte att det var mycket i reservationerna som var märkligt och att det är en märklig politik som vi som står bakom reservationerna för i vissa avseenden. Jag tyckte att det var ett märkligt inlägg som Lennart Nilsson gjorde. Vi kräver inte mer av regleringar. Vi kräver i stället mindre av detaljregle ringar. Vi litar verkligen på kommunalpolitikerna och vill ge dem större ansvar. Det är därför vi vill förenkla bostadspolitiken. Det är vad många av våra reservationer går ut på. Egentligen begärde jag ordet när Lennart Nilsson angrep mig och centern för att vi skulle ha hamnat snett när det gäller bostadsanpassningsbidragen. Han förstod inte hur regeringens förslag kunde drabba åldringar i glesbygd. Det är klart, begriper man inte det, då har jag full förståelse för att man lägger fram ett så fullständigt tokigt förslag. Det är ju så enkelt, Lennart Nilsson, att det inte finns lika många åldringar i alla kommuner här i landet. Självfallet krävs det betydligt mer av anpassningsåtgärder i kommuner med många åldringar, och till dessa kommuner hör framför allt utflyttningskommuner och kommuner i glesbygden. Skall då, som regeringen föreslår, kommunerna vara med och dela finansieringen av anpassningsåtgärderna, då måste rimligen glesbygdskommunerna med en stor andel åldringar drabbas ekonomiskt mer än kommuner som har ett mindre antal åldringar. Det är den orättvisan som vi vänder oss emot. Vi menar att åldringarna, oavsett var de bor i landet, skall ha möjlighet att få sin bostad anpassad på ett sådant sätt att de kan bo kvar så länge som möjligt. Om vissa kommuner av ekonomiska skäl inte kan vidta sådana åtgärder, kommer det att drabba åldringar som bor i de kommunerna. Av sociala skäl och av rättviseskäl bör bostadsanpassningsbidragen därför vara en statlig angelägenhet. Det är motivet för att vi vänder oss mot regeringens förslag.

Herr talman! Om vi nu skall ta upp en diskussion kring hyresgästerna och deras organisationer, vill jag säga att Siw Persson och jag naturligtvis är överens om att hyresgästerna vet bäst själva. Men det är ju då märkligt att i synnerhet moderaterna men även i viss mån folkpartiet i det här sammanhanget underförstått misstänkliggör människorna när dessa sluter sig samman i en organisation. Är de enskilda ensamma, så är det bra, men om tio hyresgäster tillsammans är medlemmar i Hyresgästernas riksförbund, då är det någonting fult, då vet de inte sitt eget bästa. Jag skall inte säga så mycket till Paul Lestander annat än att vi är överens om att VA-näten runt omkring i landet behöver byggas ut och förbättras. Det är naturligtvis önskvärt att kunna ösa ut mer och mer pengar för det ändamålet. Jag tror dock att man kan bedöma sådana här saker ute i kommunerna, och det är egentligen detta det handlar om. Om man i kommunerna finner att det är lämpligt att rusta upp VA-näten, anser vi att det är så pass lönsamt att kommunerna kan klara upprustningen och på sikt spara pengar på detta. Sedan några ord till Agne Hansson om bostadsanpassningsbidragen. Jag skall ta ett litet exempel. Om man behöver vidta en åtgärd för att anpassa en lägenhet åt en äldre människa och det kostar 30 000 kr. svarar staten för 18 000, medan kommunen som är berörd i sammanhanget får svara för 12 000 kr. Det märkliga är att centern säger i sin reservation att detta skulle drabba glesbygden. Jag tror nog att kommunalmännen är så förnuftiga och har så pass mycket pengar till sitt förfogande till förbättringar för de gamla att de klarar att få fram de 12 000 kronorna. När man talar om att drabba glesbygden borde man fundera också över på vilket sätt borgerlighetens olika förslag i regionalpolitiken drabbar glesbygdskommunerna. Detta steg när det gäller bostadsanpassningsbidragen innebär förbättringar för de boende, större bidrag, men vi tycker att även kommunerna skall kunna svara för en liten del av dessa bidrag.

Herr talman! Ja, Lennart Nilsson, vi är överens om att det behövs vissa upprustningar på de kommunala VA-näten. Vi är överens om att detta skall finansieras och att kommunerna själva skall ta initiativ. Men när det gäller att ösa ut pengar borde vi väl också vara överens om att vare sig det gäller kommunala eller statliga medel så handlar det om samhälleliga medel. Det är folkets pengar, och vi bör vara ense om fördelningen. Jag menar fortfarande att med de skatteändringar många kommuner måste vidta för att klara de allra mest nödvändiga utgifterna, är det faktiskt nödvändigt att ge ett sådant bidrag.